Herr talman! I moderata samlingspartiets partimotion till årets riksdag angående skolutbildningen heter det inledningsvis: ”En förutsättning för att den enskilda människan skall finna sig till rätta i samhället och kunna göra en fullgod insats för sitt eget och det gemensammas bästa är att hon under ungdomsåren får en utbildning av god kvalitet. Vi vill i begreppet god kvalitet lägga in inte bara kunskap och färdigheter utan även social fostran och förmåga till samverkan.

Jag vill gärna betona att kvalitetskravet är bakgrunden till samtliga de reservationer och särskilda yttranden som avgetts av herr Nordstrandh och mig själv till det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Herr Nordstrandh har alldeles nyss berört vissa delar därav, och jag vill helt ansluta mig till de synpunkter han här har framfört. Min uppgift är nu att något belysa återstående reservationer och särskilda yttrande. I reservationen nr 1 föreslår vi en begränsad försöksverksamhet med hemspråk som alternativt tillvalsämne på högstadiet. Dylik försöksverksamhet bedrivs redan i Norrbottens län med finska eller samiska som tillvalsämne, och vi anser i likhet med skolöverstyrelsen att verksamheten också skall kunna få bedrivas i andra delar av landet. Det är som bekant inte bara i Norrbottens län vi har invandrare — de finns över hela vårt land. Det borde därför vara naturligt att här ifrågavarande undervisningsmöjligheter ställs till förfogande oavsett var invandrarna bor någonstans. Det torde inte råda några skilda uppfattningar om det berättigade i att ge invandrarna undervisning i deras eget hemspråk. Den förekommer ju redan i våra skolor. Vad det här är fråga om är alltså en viss utökning. Invandrarutredningen understryker mycket kraftigt nödvändigheten härav och fastslår bl.a. att alla barn har rätt till sitt modersmål och att skolan måste göra ökade ansträngningar för att erbjuda alla barn möjlighet att utveckla detta. I proposition 26 till årets riksdag angående riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken säger statsrådet Leijon härom bl.a.: ”Jag delar utredningens principiella uppfattning, som också har fått stöd av remissinstanserna.

Reservation nr 2 gäller frågan om inrättande av s.k. skolintendenttjänst vid grundskolan. Departementschefen har nu för fjärde gången avvisat skolöverstyrelsens förslag härom, och utskottsmajoriteten ställer sig också avvisande. Detta sker trots att riksdagen själv tidigare begärt en skyndsam utredning i ärendet. Skolöverstyrelsen föreslår i sin utredning att tillsynsläraroch skolbibliotekarieresurserna sammanförs och bildar underlag för inrättande av en ny tjänst, skolintendent, när det gäller läromedelshanteringen vid skolan, att dennes pedagogiska funktioner renodlas, medan sådana funktioner som registrering och distribution överlämnas till annan personal vid skolan. F.n. åvilar samtliga dessa uppgifter tillsynslärare och eller huvudlärare med oklar fördelning av ansvaret. Detta förhållande är olyckligt ur såväl pedagogisk som personalpolitisk synpunkt. I motionen 1395 till årets riksdag har jag anslutit mig till skolöverstyrelsens förslag, som i vida lärarkretsar anses vara ytterst angeläget. Med hänsyn till att inrättandet av skolintendenttjänst innebär betydande förändringar av såväl administrativ som organisatorisk karaktär och direkt påverkar personalförhållandena på skolan har jag föreslagit att konsekvenserna härvidlag måste klarläggas. Det krävs alltså en förberedelsetid, och regeringen bör därför lägga fram förslag i ärendet i nästkommande budgetproposition, så att tjänsten kan inrättas fr.o.m. den 1 juli 1976. Utskottsmajoriteten åberopar SIA:s betänkande som skäl för att avstyrka framställningen. Man förväntar sig att det av riksdagen år 1972 givna uppdraget skall redovisas i samband med den aviserade propositionen om skolans arbetsmiljö. Enligt vår mening finns dock ingen anledning att ytterligare förskjuta ett ställningstagande i detta ärende. Vi bedömer den ifrågavarande tjänsten vara mycket betydelsefull för skolan och anser det vara viktigt att man där snarast erhåller besked om att den kommer att inrättas. Beslut bör därför fattas i enlighet med vad som föreslås i reservationen. I reservationen nr 3 föreslår herr Nordstrandh och jag att kommunerna skall ges en vidgad möjlighet att friare använda skolans s.k. förstärkningsresurser. F. n. pågår en försöksverksamhet på det här området, varvid beslut fattas av regeringen. För att underlätta för kommunerna att deltaga i denna försöksverksamhet föreslår vi att regeringen bör ge skolöverstyrelsen bemyndigande att medge kommunerna bedriva verksamheten. SIA har i sitt betänkande mycket utförligt behandlat frågan om den friare resursanvändningen. Utredningen säger bl.a.: ”Reglerna för resursanvändning bör uppfylla två krav. De bör utformas på ett sådant sätt, att de möjliggör insatser för en god miljö under hela skoldagen samt att de underlättar för en skola att lokalisera insatser till de undervisningsgrupper, där man bedömer behovet störst. Det finns ingen möjlighet att centralt och likformigt över alla skolor och för alla situationer ange en modell för resursanvändning som fyller dessa krav. En riktig resursanvändning kan endast avgöras lokalt på den enskilda skolan och i den enskilda arbetsenheten.” Det torde vara mycket svårt att mobilisera några sakliga argument mot vad SIA-utredarna här enhälligt har anfört. Någon avvikande uppfattning i själva sakfrågan har jag heller inte kunnat finna i de remissvar som jag på skilda sätt haft tillfälle att ta del av. Av egen erfarenhet vet jag också hur värdefullt det skulle vara att ha ökade möjligheter att sätta in resurserna där de verkligen bäst behövs. Det finns ingen rimlig anledning att inte underlätta för de kommuner som så önskar att bedriva en verksamhet med en friare resursanvändning. Det förhållandet, vilket utskottsmajoriteten åberopar för sitt avstyrkande, att SIA:s betänkande f. n. remissbehandlas, löser verkligen inte dagens problem! Tidigast läsåret 1977/78 torde åtgärder med anledning av SIA:s förslag träda i kraft. På vilket sätt hjälper vi våra elever genom att vänta i ytterligare två läsår? Den frågan vill jag gärna ha ett svar på från utskottsmajoritetens sida. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om det särskilda yttrande beträffande slöjdundervisningen som herr Nordstrandh och jag har avgivit. Skolöverstyrelsen har genomfört en undersökning beträffande delningsbestämmelserna för undervisningen i ämnet slöjd på grundskolans lågoch mellanstadium. Denna undersökning har bl.a. visat, att antalet elever i många slöjdgrupper varit stort, att detta försvårat möjligheterna för en individualiserad undervisning, att det varit svårt att genomföra en integrerad undervisning med slöjd och andra ämnen, eftersom eleverna ofta kommit från mer än en klass, samt att schematekniska problem uppstått på grund av att tre grupper ofta bildats från två klasser. Det förslag som nu föreligger från utskottet kommer säkerligen att medföra vissa förbättringar. Inget tvivel kan dock råda om att de nyss åberopade svårigheterna i betydande omfattning kommer att kvarstå. Även i fortsättningen kommer t.ex. åtskilliga slöjdgrupper att vara sammansatta av elever från mer än en klass. Endast genom delningsbestämmelser, som ger möjlighet att låta varje slöjdgrupp bestå av elever från enbart samma klass, kan man undvika de svårigheter som skolöverstyrelsen har påvisat i sin undersökning. I motionen 1397 har vi föreslagit att varje klass med lägst 17 elever skall delas i två slöjdgrupper. Detta är enligt vårt förmenande en riktig princip, som på sikt bör tillämpas.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

Herr talman! Jag har begärt ordet för att beröra den punkt som också herr Larsson i Staffanstorp tog upp, nämligen den som avser särskilda åtgärder på skolområdet. Där finns en reservation av fru Lantz, reservationen 8, som jag redan nu yrkar bifall till. Det har i motionen ganska utförligt redovisats varför vänsterpartiet kommunisterna har yrkat på ett ökat anslag under denna punkt. Trots att tiden för planeringen för resursernas användande var så kort blev resultatet ändå förvånansvärt positivt, även om inte alla rektorsområden helt lyckades genomföra planerade åtgärder, främst beroende på svårigheter att rekrytera kvalificerad personal på vissa områden. Planeringen av extra åtgärder genomfördes i samråd med skolpersonal, elever och föräldrar, vilket innebar att man kunde ta itu med de problem som ansågs mest akuta. När det gällde samarbete med olika sociala myndigheter och organisationer visade det sig att man oftast haft kontakt med fritidsnämnderna. Detta samarbete framhålls som särskilt gott i flertalet kommuner. Fritidsnämnder har engagerat organisationer och föreningar i fritidsverksamheten, både under eftermiddagstid och i anslutning till undervisningen. Det påpekas att även föräldrar i förvånansvärt hög grad ställt sig villiga att hjälpa till i någon form. Nästan enhälligt har alla kommuner som fått del av den särskilda resursen för åtgärder på skolområdet, den s.k. SÅS-resursen, deklarerat att detta är det bästa som hänt sedan grundskolan genomfördes. Högt ställda förväntningar har infriats. När det gäller den personella förstärkningen i Stockholms skolor har för undervisningen 74 96 gått till resurslärare av olika kategorier och 26 96 till klinikverksamhet samt specialoch invandrarundervisning. Vad gäller förstärkningsanordningar för elevvård och fritidsverksamhet har större delen eller 76 96 gått till fritidsledare, skolvärdar och administrativ personal. När det gäller undervisningen har problemet med de stora klasserna under många år debatterats och kritiserats, men ekonomin har lagt hinder i vägen för en minskning. Bara att minska med en enda elev skulle — har det sagts — kosta stora pengar och skulle inte ge något reellt resultat. Genom att använda resurslärare har många skolor inom ramen för skolstadgan haft möjlighet att göra en uppdelning av klasser för stödoch gruppundervisning. Det finns skolor som har lyckats minska klassstorleken radikalt och som har begärt att få fortsätta med detta med hänvisning till vunna erfarenheter. Beträffande frågan om fritidsverksamheten ligger försöksverksamheten helt i linje med de intentioner som SIA-utredningen förespråkar. Med ökade resurser skulle den verksamheten kunna utökas och kritiken som framförts i samband med SIA-utredningen mildras, då föräldrar, lärare och elever genom praktiska erfarenheter får klart för sig vad utredningen innebär. Att skolorna inte är problemfria är alla medvetna om. Men genom extra åtgärder har skoltrötta elever kunnat få stöd. Skolket har minskat. Lärare som varit färdiga att ge upp har kunnat få hjälp. Nyinflyttade elever med speciella svårigheter har kunnat tas om hand på ett särskilt sätt. Med vad som nu sagts kan det tyckas att de 30 miljoner som använts har räckt till väldigt mycket, och enligt de redovisningar som föreligger har pengarna använts väl. Men behovet av resurspengar är naturligtvis större. Skolöverstyrelsen har beräknat behovet till dubbla beloppet, 60 miljoner, och det har vpk i sin motion och reservation föreslagit. Utskottets skrivning är positiv till användningen av s.k. SÅS-pengar men menar att man först när ansökningstiden för extra förstärkning har gått ut och medelsbehovet lättare kan överblickas bör regeringen —- om medelsbehovet avsevärt överstiger vad som förutsätts — lägga fram förslag om ytterligare medel på tilläggsstat för budgetåret 1975/76. Vänsterpartiet kommunisterna har yrkat på ett fast grundbelopp. Vi menar att detta underlättar planeringen i de lokala skolorna, så att de svårigheter som fanns i samband med resurstilldelningen inte behöver upprepas. Vi har naturligtvis ingenting emot att mera pengar anslås, om behov föreligger, men den skrivning som utskottet har gjort kan enligt vår mening leda till en bristande planering av verksamheten, eftersom man inte vet vilka medel som ställs till förfogande. Vårt yrkande är därför, herr talman, bifall till förslaget om de 60 miljonerna.

Herr talman! Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt betänkande nr 4 anslag på i det allra närmaste 5 miljarder kronor till det obligatoriska skolväsendet. Det är mer än en tjugondel av statens samlade utgifter. Trots att det till utskottets betänkande har fogats tio reservationer och två särskilda yttranden är utskottet i det allra mesta enhälligt. Hälften av reservationerna gäller frågor där antingen utredningar pågår eller utredningsbetänkanden är ute på remiss och där utskottsmajoriteten anser att resultaten av dessa utredningar och remisser först bör avvaktas, innan riksdagen begär vidtagande av några åtgärder. Reservationen 1 gäller frågan om hemspråk som alternativt tillvalsämne på grundskolans högstadium. Vad beträffar angelägenheten för invandrarbarn att få denna möjlighet till undervisning i sitt hemspråk är det ingen skillnad i uppfattningen. Det gäller närmast finska, serbokroatiska, grekiska och turkiska. Inom utbildningsdepartementet har tillsatts en särskild arbetsgrupp för att utreda invandrarbarnens utbildningssituation i grundskolan och gymnasiet, och den arbetsgruppen skall närmare belysa hemspråkets ställning på högstadiet. I Norrbottens län pågår en försöksverksamhet med finska och samiska som tillvalsämnen, och arbetsgruppen skall pröva om erfarenheterna från den verksamheten kan utnyttjas även när det gäller andra minoritetsspråk. Utskottsmajoriteten anser att denna arbetsgrupps förslag bör avvaktas, inte minst därför att det förslaget kommer att avlämnas redan i år. Reservationen 2 gäller frågan om särskild läromedelspersonal. Skolöverstyrelsen har lagt fram förslag till en ny personalorganisation för läromedlen i grundskolan. Jag vill här nämna att de fackliga lärarorganisationerna inte är eniga om detta förslag. TCO har tillstyrkt förslaget men SACO har avstyrkt det, vilket kanske kan intressera åtminstone en av reservanterna. SIA har också vidrört angränsande frågor och utskottet förutsätter att denna personalfråga kommer under riksdagens behandling i samband med propositionen nästa år om skolans inre arbete, och därför avstyrks motionen 1395. Beträffande den fråga som tas upp i reservationen 3 är skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna den att majoriteten anser att re geringen åtminstone t. v. skall fortsätta att ha bemyndigandet att ge kommun rätt att bedriva försöksverksamhet med friare resursanvändning. Redan i fjol uttalade sig utskottet positivt om en sådan försöksverksamhet och vill även i år understryka denna uppfattning. I motionen 823 föreslås att skolstyrelserna själva skall äga besluta om disponeringen av anslaget till förstärkningsresurser. I reservationen föreslås emellertid att skolöverstyrelsen skall få bemyndigande att medge kommun rätt att bedriva sådan försöksverksamhet. Utskottsmajoriteten vill även här avvakta behandlingen av SIA-betänkandet. Utredningen om skolan, staten och kommunen, den s.k. SSK-utredningen, behandlar också denna fråga och har nyligen — f.ö. efter det att detta utskottsbetänkande justerats — gett ut ett delbetänkande, där bl.a. denna fråga behandlats. Detta betänkande skall nu sändas på remiss till olika instanser. Det är ännu en anledning till att vänta med ett ställningstagande från riksdagens sida. Reservationen 4 kommer i likhet med de tre första från moderata samlingspartiet. Här föreligger det en intressant skillnad mellan reservationerna 3 och 4. Reservanterna har i reservationen 3 fullt förtroende för SIA och är beredda att utan hänsyn till remisstider och annat acceptera utredningens riktlinjer. I reservationen 4 har däremot detta förtroende hastigt försvunnit. Här vill man ha en redogörelse för vissa av de försök med friare resursanvändning som förekommit i vissa kommuner. Som herr Nordstrandh erinrade om lämnar kommunerna varje år en redovisning till utbildningsdepartementet över de olika försöken. En utvärdering av anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet pågår inom skolöverstyrelsen, och i september i år beräknas denna utvärdering vara färdig. I reservationen 5 från vpk yrkas bifall till motionen 1369. Denna motion spänner över hela vårt skolsystem. Vissa delar av motionen kommer säkerligen upp i samband med propositionen med förslag till en universitetsoch högskolereform, och därför gör jag inga kommentarer på dessa punkter: I motionen föreslås en utredning om skolsystemets mål, och utskottsmajoriteten avstyrker förslaget. I stor enighet har beslutats reformer på grundskolans och gymnasieskolans områden. Läroplanen för grundskolan innehåller mycket av de målsättningar som föreslås i motionen. Det gäller emellertid nu enligt utskottets uppfattning i första hand att se till att de reformer som har beslutats verkligen fullföljs. Detta gäller inte minst läroplanens intentioner att den enskilde eleven skall sättas i centrum. Olika utredningar i detta syfte pågår eller har nyss avslutats. Det bedrivs dessutom ett betydande pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete. Jag vill i detta sammanhang också erinra om betydelsen av att de politiska ungdomsorganisationerna får tillfälle att medverka i skolorna liksom andra folkrörelser, inte minst fackföreningsrörelsen. Beträffande reservationen 6 om huvudlärartjänster för specialundervisning kan jag vara lika kortfattad som utskottet är i sin skrivning. Vi hänvisar kort och gott till att denna fråga kommer att prövas i samband med SIA-propositionen. Anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet är relativt nytt. Det utgick första gången under det föregående budgetåret och då med 15 milj.kr. Det har sedan fördubblats till 30 milj.kr. I motioner från dels centern och folkpartiet, dels vänsterpartiet kommunisterna har föreslagits betydande ökningar av detta anslag, och förslagen har följts upp i reservationerna 7, 8 och 9. Utskottsmajoriteten är lika medveten som reservanterna om betydelsen av dessa särskilda medel. Det framgår ju också av skolöverstyrelsens redogörelse att användningen av dessa pengar haft en positiv inverkan i flera avseenden. Jag vill emellertid erinra om att dessa anslag skall vara till en förstärkning av resurserna där speciella elevproblem gör sig gällande. Det skall här inte vara fråga om utökade statsbidrag till verksamheter som tidigare bedrivits. Bidrag får endast utgå till nya aktiviteter. Det är naturligtvis omöjligt att i dag veta vilket behov av sådana medel som kommer att finnas för budgetåret 1975/76. I mitten av april går tiden ut för ansökan om bidrag för nästa budgetår. I detta läge tillstyrker utskottsmajoriteten förslaget i budgetpropositionen men vill samtidigt föreslå riksdagen att uttala att regeringen bör lägga fram förslag på tillläggsstat om ytterligare medel ifall det skulle visa sig att det behövs avsevärt mera när behovet kan överblickas. Vi vill inte nu binda oss för något visst ytterligare belopp utan vill vänta till dess att vi vet om och — i så fall — hur mycket som verkligen behövs. Bidraget går främst till kommuner i storstadsområdena där behovet är störst. Men även andra kommuner, bl.a. med stora invandrargrupper, kan få bidrag. Något uttalande om de speciella glesbygdsområdena vill inte utskottsmajoriteten tillstyrka. De problem som kan finnas i dessa områden är i regel av annan kkaraktär än de som detta anslag skall användas till. När det gäller specialskolan har det i regeringens förslag skett en väsentlig upprustning utav bl.a. tjänsteorganisationen. Detta är helt i enlighet med den prioritering som gjorts om utbildningen inom handikappområdet såväl inom grundskolan som inom gymnasieskolan. Trots dessa ökade insatser har det naturligtvis, här som på så många andra områden, blivit ett överbud från centerns sida i två olika motioner med olika förslag — det ena litet mera försiktigt än det andra.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

Nu vill jag inte deklarera den grad av förtroende för SIA och för vad SIA uträttat som jag har, men det resultat som herr Jönsson kommit fram till är ändå felaktigt. Vi kan ju inte vara helt utan förtroende för SIA och dess möjligheter att göra en hel del när vi vill lägga den utvärdering av försöksverksamhet utanför SIA som gjorts i grundskolan just i SIA:s händer. Otvivelaktigt besitter SIA och dess ledamöter en stor erfarenhet på det här området när det gäller att göra utvärderingar och insamla material. Jag tycker att utredningen bör få använda den erfarenheten och göra det som vi föreslagit och som vi anser vara helt nödvändigt att göra, innan vi kan ta slutgiltig ställning till SIA-förslagen. Det vittnar väl, herr Jönsson, ändå om att vi inte har förlorat allt förtroende för SIA.
Herr talman! Det som herr Jönsson i Arlöv anförde om att utbildningsdepartementet stannat vid 30 milj.kr. även i år verkar föga övertygande. Faktum är att det behövs mer pengar här och att anvisade medel kommit till mycket positiv användning under det år de disponerats. Utskottet anför självt att effekterna av anslagen minskar på grund av olika kostnadsstegringar och det märker man ju mycket väl på många håll. Eftersom 66 milj.kr. begärdes förra året är jag övertygad om att det är motiverat med en uppräkning, och det rätt snart. Jag har inte alls blivit övertygad av herr Jönssons resonemang på den punkten. Får jag sedan, medan jag har ordet, säga några vänliga 'ord till min vän herr Nordstrandh, som bemötte mig något i sitt första anförande. Han nämnde något om att det var lärarorganisationerna som föreslagit detta anslag. Ja, herr Nordstrandh, jag kan läsa ur mitt manus igen: Efter en framställning från lärarorganisationerna inom skolan förelade utbildningsministern riksdagen förslag om särskilt anvisade medel. Jag har alltså inte gjort anspråk på att vara någon förslagsställare, som herr Nordstrandh tydligen försökte göra gällande. Herr Nordstrandh förde också ett litet resonemang om de praktiska åtgärderna i undervisningsplanen, som jag tog upp. Herr Nordstrandh menar att vi hoppat på den vagnen först nu på senare år, men jag har ett gott minne av att vi vid varje läroplansrevision framhållit betydelsen av dessa åtgärder i motioner och reservationer.

I det förslag som SIA lägger fram är även basresursen inräknad på alldeles speciellt sätt. Basresurserna i den gemensamma resurstilldelningen har ökat i förhållande till övriga resurser. Därför finns det kanske skäl att vänta ett tag för att få en rättvisande tilldelning.
Herr talman! I mitt anförande berörde jag reservationerna 1, 2 och 3, där konkreta åtgärder föreslås för en förbättrad undervisning. I sin plädering för utskottsmajoritetens förslag hade herr Jönsson i Arlöv inte mycket att andra i själva sakfrågorna. I samtliga fall åberopade herr Jönsson sittande utredningar eller remissbehandling av utredningar, i första hand SIA. Jag beklagar den inställningen, som verkligen inte löser några problem. I all synnerhet gäller detta frågan om den friare resursanvändningen. Jag är övertygad om att detta skulle vara till gagn för många elever och finner alltså inte anledning att vi skall behöva vänta. Till herr Larsson i Staffanstorp vill jag bara säga att jag nogsamt preciserat vad jag menar med den fria resursanvändningen, och jag har alltså inte dragit in basresurserna i sammanhanget.
Herr talman! Jag vill erinra herr Nordstrandh om att kommuner som varit försökskommuner skall lämna remissvar om SIA-betänkandet. Dessa kommuner har då möjligheter att själva göra en bedömning av sin försöksverksamhet. Herr Nordstrandh tyckte inte om det jag sade om inkonsekvenserna mellan reservationerna 3 och 4. Herrar Nordstrandh och Nyhage är säkerligen duktiga pedagoger, men det är väl ändå att förhäva sig när de tycker att det inte behövs något ytterligare resonemang när de och SIA utredarna är överens. Men när de är oeniga med SIA, då anser de att det behövs ytterligare utredning. Det är visserligen riktigt, herr Larsson i Staffanstorp, att det i fjol hade kommit in ansökningar på 66 milj.kr. Men kan herr Larsson garantera att samtliga dessa miljoner var avsedda att gå till sådana nya åtgärder som det är fråga om? Jag förstår att det kan finnas ett visst behov hos mittenpartierna av att här komma med överbud som i så många andra avseenden. Nu har herr Larsson talat för 50 milj.kr. Om man i propositionen hade föreslagit 50 milj.kr. är jag ganska övertygad om att herr Larsson i Staffanstorp i dag hade talat för 60 milj.kr. och alltså hade biträtt fru Lantz reservation.
Herr talman! Får jag bara upplysa herr Jönsson i Arlöv om att vårt resonemang bygger på SÖ:s petitaskrivning. Jag föreställer mig att den är väl fotad och väl undersökt. Vi har alltså inte lagt något överbud utan tvärtom prutat 10 milj.kr. på SÖ:s bud. Det vill jag rent upplysningsvis tala om för min vän herr Jönsson i Arlöv.
Herr talman! Nu är herr Jönsson i Arlöv ute på osäkra vägar och på svag is. Han säger att kommunerna skall göra utvärderingen av den försöksverksamhet som de har bedrivit. Inte skall den utvärdera som själv har bedrivit försöksverksamheten — det är ju helt omöjligt ur objektivitetssynpunkt. Det var väl ändå litet obetänksamt. Jag har inte, herr Larsson i Staffanstorp, påstått att centerpartiet har tagit initiativet till dessa SÅS-pengar, det vare mig främmande. Men jag sade att det var bäst att peka på att initiativet tagits från lärarorganisationerna, innan herr Larsson lade beslag också på det initiativet. Han hade ju strax innan lagt beslag på det gamla kravet att vi skall ha mer praktiska inslag i grundskoleutbildningen. Det var alltså en rent preventiv åtgärd från min sida och ingenting annat.

Herr talman! Tredje gången gillt är ett gammalt talesätt. För tredje året i rad behandlar riksdagen frågan om ändring av regelsystemet i grundskolan så att stödundervisning för invandrarbarn poängberäknas. Första gången frågan kom upp var jag ensam motionär. Under årens lopp har allt fler stött motionen. Nu går den igenom. Det betyder att en stor orättvisa avskaffas. Eftersom det finns ett förslag om hur denna poängberäkning skall gå till, behövs endast en ganska enkel ändring av en paragraf i skolstadgan. Det är angeläget att ändringen kommer snabbt, så att kommunerna kan räkna med denna poängberäkning innan man slutligen fastställer skolplaneringen för nästa läsår. Denna reform har dröjt så länge att den när den nu kommer måste kunna påverka undervisningen nästa läsår. De eventuella följdjusteringar och anvisningar som erfordras för själva statsbidragsansökan kan vänta. De behövs inte förrän betydligt senare. I två andra motioner, nr 547 och 548, har jag fört fram ett par frågor, som gäller kostnadsfördelningen mellan stat och kommun i vad avser invandrarundervisningen i grundskolan. Båda motionerna är avstyrkta av utskottet. I det ena fallet hänvisar man till SIA-utredningen och i det andra till SSK-utredningen. I det första fallet hänvisar utskottet dessutom till utbildningsdepartementet. Om man läser proposition 26 år 1975 angående invandraroch minoritetspolitiken, finner man att problem i samband med undervisning av invandrarbarn och därmed sammanhängande frågor hänskjuts till en av statsrådet Hjelm-Wallén i december 1974 tillkallad arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp skall enligt propositionen, s. 71, komma med förslag redan detta år. I samma proposition behandlas på s. 76 och 77 invandrarutredningens förslag om statsbidrag till invandrarbyrå och särskilt avgränsad kommunal invandrarfunktion. Till den senare gruppen borde ju invandrarkonsulenterna höra. Här säger statsrådet Leijon att statsbidrag till kommunerna för verksamhet bland invandrare skall ses över i ett vidare sammanhang. Alltså tre bud samtidigt om hur frågan om statsbidrag till vissa kommunala invandrarfunktioner skall behandlas. Utbildningsutskottet säger SIA respektive SSK. Invandrarpropositionen säger den särskilda arbetsgruppen på det ena stället, och på det andra stället antyds en ny utredning. Kan statsrådet möjligen lämna besked om hur det skall bli? De s.k. särskilda åtgärderna på skolområdet har tidigare varit uppe till diskussion. Den debatten skall jag inte delta i, men utifrån en konkret situation vill jag ta upp en mera principiell diskussion, som rör myndigheternas handläggning av detta ärende. Pengarna för särskilda åtgärder skall nu fördelas mellan olika kommuner för att användas under det läsår som börjar den 1 juli. I stort sett går pengarna till att anställa personal. Just nu är man i full färd med att ute i kommunerna lägga sista handen vid planeringen för skolorganisationen under nästa läsår. Att få planeringen klar tidigt är viktigt ur flera synpunkter; bl.a. kräver alla anställda besked om de kan få fortsatt arbete nästa år eller måste söka sig på annat håll. De som är avlönade med pengar från anslaget för särskilda åtgärder, de s.k. SÅS pengarna, kan inte erhålla detta besked förrän kommunerna har fått fördelningen av pengarna från SÖ. För läsåret 1974/75 fick Botkyrka kommun den 9 juli besked angående pengar för särskilda åtgärder från SÖ. Beslutet i SÖ fattades den 14 juni. Det tog alltså 25 dagar att skicka ett brev från Stockholm till Tumba. Detta är inte bra. Den 147juni fattades beslut också för 67 andra kommuner. När de fick besked vet jag ej, men troligen fick de det samma dag som Botkyrka. Tidsschemat måsta ändras. Kommunerna måste ha besked senast i början av maj. Annars kan man inte klara berättigade krav från de anställda att få veta hur nästa läsår blir. Dessutom kan personalen på rektorsexpeditionerna inte få semester hur som helst. Ledigheten bör tas ut under sommarferierna. Detta gör att skolorganisationen måste vara klar före läsårets slut. Riksdagen beslutade år 1974 om de s.k. SÅS pengarna den 28 mars. De särskilda åtgärderna skall sättas in i skolor där eleverna av olika skäl behöver särskilt stöd. För att få kontinuitet i denna verksamhet är det viktigt att kunna behålla personal som skapat kontakt med eleverna. Själva tanken bakom anslaget urholkas om det går till som det gjorde förra året. Vem stannar hos en arbetsgivare som inte kan lämna besked om man får fortsätta att jobba eller måste gå? Då tar man det säkra för det osäkra och söker annat arbete. Även centrala myndigheter som sysslar med skolan borde ta hänsyn till de människor som jobbar ute på fältet.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 5 behandlar kanske inga stora frågor men dock ett par frågor av principiell betydelse. Moderata samlingspartiet har i en partimotion till årets riksdag utförligt presenterat partiets uppfattning om vilka åtgärder som bör prioriteras när det gäller gymnasieskolans framtid. De frågorna kommer vi att diskutera vid ett senare tillfälle, när utskottet behandlat motionen i dess helhet, och jag skall därför begränsa mig till att framföra några synpunkter med anledning av de tre reservationer av herr Nordstrandh och mig som är fogade till betänkandet. I partimotionen har vi bl.a. krävt att antalet elevplatser på gymnasieskolans treoch fyraåriga linjer skall fastställas i enlighet med skolöverstyrelsens förslag. Det skulle innebära att platsantalet ökades med 200 och att man därmed erbjöd en lika stor procent av eleverna plats på treoch fyraårig linje som gällt året innan. Utbildningsutskottets ledamöter sammanträffade i går kväll med företrädare för Lärarnas riksförbund för överläggning om vissa frågor rörande skolväsendet. Vi fick bl.a. där information om att man från intagningsnämnderna för gymnasieskolan kan förvänta sig rapporter som tyder på en kraftig nedgång av antalet ansökningar till treoch fyraårig linje. Diskussionen kom också till stor del att röra sig om minskningen av tillströmningen till dessa linjer. I vissa fall kan antagligen häpnadsväckande minskningar konstateras. Det är självfallet alldeles för tidigt att nu ge några exakta siffror. Men som exempel kan nämnas att en mindre stad, som för några år sedan hade 120 sökande till gymnasieutbildning på Na-linjen, beräknas få ungefär 40 under kommande läsår. Naturligtvis kan utskottsmajoritetens talesman här i dag säga att om nu efterfrågan minskar så kraftigt finns det ju ingen orsak att vara generös med antalet platser — de går ju ändå inte att utnyttja. Jo, vår uppfattning är att man då måste vidta kraftiga åtgärder för att efterfrågan på dessa utbildningslinjer skall ökas. Herr talman! Motionstiden med anledning av U 68-propositionen har nyligen gått ut. Från moderata samlingspartiets sida har vi skarpt reagerat mot de kompetenskrav för högre studier som förs fram i propositionen. Enligt vår uppfattning borde treeller fyraårigt gymnasium vara en normal grundutbildning före högre studier. Vi har inte och kan inte gå med på att sätta behörighetskraven så lågt som propositionen föreslår. Nackdelen med att göra det är att det påverkar efterfrågan på treoch fyraåriga gymnasielinjer. Troligen blir det allt vanligare att dagens ungdomar rent taktiskt räknar med att två års gymnasiestudier räcker för tillträde till högre utbildning, även om omfattande kompletteringar måste göras, och därför i första hand väljer dessa linjer. att andelen platser bör hållas konstant. Med den satsning på studieoch yrkesorientering som görs i dag och de möjligheter som konsulenter och yrkesvalslärare har bör stora ansträngningar kunna sättas in för att fylla dessa platser och därigenom säkra kvaliteten på dem som söker vidare till högre utbildning. Risken finns nämligen att om allt fler går tvååriga linjer minskar tillströmningen till universitet och högskolor totalt sett. Det skulle vara en katastrofal utveckling, eftersom den skulle följa som ett resultat inte bara av att de studerande blivit medvetna om att tvåårigt gymnasium kan räcka utan — vilket är betydligt mera negativt för de studerande — av att utbildningen inte är till fyllest och inte ger förutsättningar för att följa högre studier. Herr talman! De andra två reservationerna med herr Nordstrandhs och mitt namn tar upp två faktorer av principiell betydelse. Gemensamt för dem är att de förslag som där förs fram syftar till att förbättra förhållandena för enskilda skolor och för eleverna i sådana skolor. Skolöverstyrelsen har föreslagit att de statsunderstödda privatskolorna skulle få bidrag till sin studieoch yrkesorienteringsverksamhet, men utskottsmajoriteten föreslår att man skall överlämna frågan till SSK-utredningen. Det gäller ändå en så enkel sak som att samordna studieoch yrkesvägledningen vid privatskolorna med övrig kommunal syoverksamhet, att helt enkelt räkna in de här eleverna i kommunens underlag vid beräkningen. Detta föreslår vi i reservationen 2. I reservationen 3 tar vi upp rätten för riksrekryterande statsunderstödda privatskolor att få interkommunalt bidrag för sina elever. Bägge dessa reservationer gäller frågan om de enskilda skolornas framtida existens. Från socialdemokraternas sida har förts en medveten politik för att försämra möjligheterna för sådana skolor att driva sin verksamhet i vårt land. Man gör det svårare för dem att existera, man drar in på stöd i olika former, man ger dem en särställning och tvingar därigenom fram höga avgifter, som kraftigt begränsar rekryteringsunderlaget för dessa skolor. Herr talman! Det finns två sätt att säkra ett monopol. Det ena är att förbjuda konkurrerande verksamhet. Det är ärligt och rakryggat och målsättningen är klar, även om naturligtvis inte alla ansluter sig till den. Det andra är att på område efter område — ibland sakteliga, ibland snabbare —- åstadkomma sådana villkor att verksamheten långsamt och plågsamt förkvävs. Det är socialdemokraternas taktik när det gäller att säkra det statliga utbildningsmonopolet. Moderata samlingspartiet kommer att i alla frågor kämpa emot denna utveckling. Vi kan bara beklaga att vi står ensamma i den kampen. Fram till 1960-talets mitt stöttades vi av folkpartiet, men folkpartiet har numera gett upp. För några veckor sedan behandlade Familjespegeln i radio de enskilda skolornas uppskattade verksamhet i vårt grannland Danmark. Vi har också informerat oss om och känner till hur verksamheten drivs i övriga västeuropeiska länder. Sverige är det enda västeuropeiska land där föräldrarna i dag förmenas rätten att välja skolform för sina barn. I Sverige åstadkommer utbildningsutskottets majoritet i och med detta lilla betänkande att möjligheten till studieoch yrkesvägledning för privatskolornas barn försvinner. Kommunerna blir inte heller skyldiga att betala interkommunalt bidrag till i kommunen mantalsskrivna elever som går vid en riksrekryterande, statsbidragsberättigad skola. I reservationen 3 säger vi att vi är medvetna om ”att riksinternatskolorna f.n. har ekonomiska problem på grund av minskad elevtillströmning. Det synes därför vara en god lösning att även andra elever än de som avsågs med 1970 års riksdagsbeslut nu tas in i den mån vakanta platser finns.” I annat fall blir avgifterna vid dessa skolor så höga, att det sker en självklar begränsning av de familjer som över huvud taget har råd att skicka dit sina barn. Kostnaderna för gymnasieutbildning där uppgår i dag till ungefär 18 000 kr. per år. Ett interkommunalt bidrag skulle sänka dessa kostnader med ca 20 96. Om eleven går i en skola som ligger i en annan kommun men som är inlemmad i vårt lands skolmonopol utgår ju interkommunalt bidrag efter vissa regler. Vi kommer, herr talman, att fortstätta att kämpa för privatskolorna. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i utbildningsutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Fru Gradin sade när det gäller antalet platser på de treoch fyraåriga gymnasielinjerna att man nog skulle få en överensstämmelse mellan elevefterfrågan och tillgång. Vi hade med vårt förslag velat öka tillgången och naturligtvis också hoppats på en ökad efterfrågan från elevernas sida. Vi skrev motionen ursprungligen i januari, och jag tror att såväl fru Gradin som jag och herr Nordstrandh tyvärr får konstatera att ingen av oss kommer att uppnå den här balansen, oberoende av vilket antal platser man bör reservera för det treåriga gymnasiet. Man kommer att behöva sätta in mycket kraftiga åtgärder över huvud taget för att det inte skall bli en mycket stark nedgång av antalet studerande på de här linjerna. Det visar de preliminära siffror som har kommit fram de senaste dagarna, efter det att ansökningstiden till höstens gymnasieskola gått ut. När det gäller syo-verksamheten sade fru Gradin att SSK utreder. Jag vill bara hänvisa till att årskull efter årskull går ut ur privatskolorna utan att ha fått ta del av den studie-och yrkesorientering som man från socialdemokraternas sida, när den infördes, ansåg det vara så oerhört bråttom med, att man fick göra en kompromiss och låta yrkesvalslärarna vara kvar också. När det till sist gäller internatskolorna vill jag se fru Gradins yttrande som en bekräftelse på vad jag anförde i mitt tidigare inlägg. Det finns ingen vilja att klara upp situationen för de skolor som ligger utanför monopolet. Ingen beklagar att en kommun måste betala interkommunalt bidrag för en elev, som t.ex. går i en gymnasieskola i en annan kommun än hemkommunen, men om eleven väljer att gå på en internatskola av riksrekryterande typ, skall det plötsligt anses fel att interkommunalt bidrag utgår.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon större diskussion med fröken Hörlén utan konstaterar bara att fröken Hörlén gjorde en begränsning av sådana åtgärder som är ”lämpliga” att genomföra. Men om man vill slå vakt om dessa skolor och ge dem möjlighet att överleva, så får man försöka alla tänkbara åtgärder för att över huvud taget ge dem en chans att klara den situation som de i dag befinner sig i. Jag vill erinra om att när riksdagen tog beslutet att ändra reglerna för statsbidrag till enskilda skolor var folkpartiet med om att anknyta detta till de kommunala bidragen och alltså — precis som fröken Hörlén sade — att begränsa den privata skolverksamheten till nu i funktion varande skolor. Och det är, så långt som nedläggningen nu har drivits, ett mycket litet antal, som knappast kan hota det statliga monopolet.

den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. sendet sendet 210 den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. sendet sendet den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Det betänkande vi nu går att behandla rymmer många av utbildningens viktiga områden: den eterburna undervisningen, de statliga vuxenskolorna, folkhögskolorna, den centrala kursverksamheten för löntagarorganisationerna och med dem jämförbara organisationer. Ändå är detta bara en del av det allt större utbudet på vuxenutbildningens område. Den kommunala vuxenutbildningen återkommer i ett särskilt betänkande, och förslag om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna har nyss lagts på riksdagens bord. Till detta kommer fritidsledarutbildningen och studieförbundens anslagsfrågor, som skall tas i särskild ordning. Enighet har i allt väsentligt rått när det gäller att satsa på den generation som inte fick de utbildningschanser som dagens ungdomsgeneration får. Vi skall komma ihåg att det ännu in på nästa århundrade finns människor i arbetsför ålder som enbart har sexeller sjuårig folkskola. Många erbjudanden om utbildning är av färskt datum. Det innebär också att det finns gott om startsvårigheter och gränsdragningsproblem. Det sistnämnda har kommittén för studiestöd åt vuxna, SVUX, i uppdrag att utreda och komma med förslag om, en nog så angelägen uppföljning av det hastigt växande vuxenutbildningsutbudet. Den mer än hundraåriga folkhögskolan skiljer sig i många avseenden från andra skolformer. Man utformar själv sin verksamhet i anslutning till folkhögskolestadgans målformulering, som talar om att utveckla förmåga till självständigt tänkande och kritiskt omdöme samt att främja studieintresset. För folkhögskolan finns ingen central läroplan. Men ändå är det de vanliga skolämnena som dominerar, även om ämnesrubriceringen ofta avviker från ungdomsskolans. Där finns alltså ämnen som miljökunskap, politik, kulturorientering och u-landsfrågor, för att nu 179 nämna några. Även om folkhögskolorna har haft denna frihet och obundenhet har det ändå funnits en gemensam strävan att anpassa sig efter nya tiders krav. Det gäller de ständigt förändrade avnämarkraven, men det gäller också på det pedagogiska området, där folkhögskolan presterat en förnyelse som är av imponerande mått sett utifrån de begränsade ekonomiska resurserna. Ett annat uttryck för förändring inom folkhögskolan är de många ämneskurserna, längre och kortare, och f. n. deltar ca 40 000 elever varje år i sådana ämneskurser. På det kulturella området har folkhögskolan spelat en stor roll. Där har flera skolor satsat mycket energiskt på bl.a. estetiska ämnen. Flertalet skolor är knutna till organisationer som genom att de är idéburna även givit en särkild profil åt skolorna. Inom elevkårerna har också förändringar ägt rum. Genomgående är att medelåldern kraftigt har höjts under de senaste åren. Det är framför allt vuxenstuderande med endast kort eller bristfällig ungdomsutbildning som bidragit till detta. De handikappades antal har också ökat. Flertalet skolor har folkrörelser och stiftelser till huvudmän, och de har alla det gemensamt att deras ekonomi är pressad. Skuldsättningen har för de här skolorna varit mycket besvärande. De saneringsbidrag som riksdagen beslutade om 1966 för att under en femårsperiod ge skolor med akuta skuldproblem en avlastning inom ramen av 2 milj.kr. om året har utgjort ett värdefullt tillskott. Den bidragsperioden har förlängts, och sedan några år utgår 1 milj.kr. per år. Tyvärr har inte dessa anslag kunnat lösa de långsiktiga skuldproblemen, och därför beslöts för ett par år sedan att begära förslag från regeringen angående den fortsatta saneringen av rörelsefolkhögskolornas ekonomi. I avvaktan på det förslaget har departementschefen föreslagit att det under detta år liksom under fjolåret skall utgå 1 milj.kr. till saneringsbidrag. Flera motioner som berör folkhögskolorna har tillstyrkts av utskottet. Det gäller fempartimotionen 525 med herr Henrikson som första namn, där vi föreslår att relationstalen för resurstilldelning enligt 4 § kungörelsen 1966:758 om folkhögskolors statsbidrag justeras så att lärare som eljest skulle friställas kan beredas fortsatt anställning. Erfarenheten har visat att skolorna ofta väljer att basera lärartilldelningen på vinterkurserna, och vid dem har man nu haft minskat elevantal, vilket fått till följd att den fasta lärarstaben kontinuerligt minskar. Detta innebär i sin tur att möjligheterna att tillgodose lärarbehovet vid ämneskurserna äventyras.

Förra året behandlade vi samma ärende, och då strök utskottet under att det är en viktig uppgift Nr 41 för Samernas folkhögskola att förmedla kännedom om samernas kultur Onsdagen den och levnadsförhållanden till en vid krets bl.a. genom att söka ytterligare 19 mars 1975 utvidga samarbetet med föreningsliv, folkbildningsorganisationer, skol myndigheter och kulturinstitutioner. Utskottet tillstyrkte ett särskilt för — Anslag till vuxenutstärkningsanslag, vilket sedan också riksdagen beslutade om. Däremot = bildning avvisade både utskottet och riksdagsmajoriteten våra motionsyrkanden om att lärartätheten skulle ha relationstalet 4,0, för undervisningen i samiska språk. I år har utskottet ändrat mening och ger sitt bifall till den här framstöten som gjordes redan i fjol. Utskottet säger sig ha blivit övertygat om ati snara åtgärder kan behöva sättas in för att undervisningen i samiska språk skall kunna bedrivas på ett adekvat sätt. Utskottet anser enhälligt att regeringen med anledning av de båda nämnda motionerna bör bemyndigas att vidta de åtgärder som kan befinnas önskvärda. Det bör noteras att riksdagen har anledning att fatta det här beslutet med tacksamhet. Den grupp det här rör sig om — de samiska eleverna — har alla tvåspråkighetens problem, och många av dem har en mycket bristfällig grundutbildning. Det enda man kan säga är att vi fått ett års onödigt dröjsmål. Förra året beslöt riksdagen att införa speciellt anslag som avser samordningstjänster inom vuxenutbildningen. I år finns motioner i samma ärende, som innebär en uppräkning av det anslag som riksdagen beslutade om i fjol. Motionsyrkandena ligger i linje med skolöverstyrelsens begäran, nämligen en ökning med 50 000 kr. Vi menar att behovet av en uppsökande och samordnande verksamhet är så väl dokumenterat att det är angeläget att försöksverksamheten med samordningstjänster inom vuxenutbildningen i ett känsligt uppbyggnadsskede inte äventyras. Paradoxalt nog anslår vi, som jag nämnde förut, en halv miljon kronor till undersysselsatta lärare, men utskottsmajoriteten är inte beredd att anslå de här 50 000 kronorna för att klara ett viktigt moment när det gäller samarbetet mellan studieförbunden och folkhögskolorna.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 Det yrkandet har formellt avslagits, men utskottet redovisar att det finns icke ianspråktagna medel, uppgående till 1,4 milj.kr., som kan läggas till de av regeringen föreslagna 6 miljonerna. Det innebär att 7,4 milj.kr. kan disponeras. Härigenom har vårt motionsyrkande i allt väsentligt blivit tillgodosett. Till bilden i detta betänkande hör också att utskottet upprepar vad 1973 års riksdag begärde, nämligen ett samlat handlingsprogram för att bättre nå de hemarbetande invandrarna. Och årets riksdagsbeslut kan knappast förbises av regeringen, som nu får en ny allvarlig påminnelse. 181 Med tanke på svårigheten att nå framgång med motionskrav under pågående utredningar — jag avser i detta fall framför allt folkhögskoleutredningen, som snart är inne i sitt slutskede — är det ändå värt att notera att utskottet föreslagit förbättringar på flera punkter som kommer främst folkhögskolorna till godo. Från folkpartiets sida upplever vi det som angeläget att folkhögskolan får möjlighet att fortleva och utvecklas. Vi menar att det är en skolform som det finns anledning att slå vakt om. Det är också med tillfredsställelse jag noterar den stora enighet som råder just på den punkten inom utskottet och — som jag tror — också inom riksdagen.

Herr talman! Jag finner det angeläget att i likhet med herr Jonsson i Alingsås notera att utbildningsutskottet nu säger sig ha blivit övertygat om att snara åtgärder kan behöva sättas in för att undervisningen i samiska språk skall kunna bedrivas på ett adekvat sätt. Även om utskottet inte ansluter sig till vårt motionsyrkande om relationstalet 4,0 för lärartätheten i undervisningen i samiska språk, så ser jag det som positivt att man nu anser att regeringen med anledning bl.a. av vårt yrkande bör bemyndigas att vidta önskvärda åtgärder. Att åtgärder är både önskvärda och nödvändiga framgår inte minst av den utveckling som undervisningen i samiska har fått på senare tid. Kortare ämneskurser ordnas numera även utanför Samernas folkhögskola. Det ger studiemöjligheter även för samer som av olika skäl, bl.a. genom sitt arbete med renskötsel, har haft svårt att delta i folkhögskolans kurser. Men skolan behöver satsa ännu mycket mer på den här delen av sin verksamhet. Att behovet är stort framgick bl.a. i en TV-serie för en tid sedan, då både äldre och yngre samer beskrev sin situation och den känsla av främlingskap som bristfällig undervisning i det egna språket ger. I synnerhet bland äldre samer är det vanligt att kunskaper i att läsa och skriva det egna modersmålet helt saknas. Samernas folkhögskola ger möjligheter även för dessa att få lära sig lule-, nordoch sydsamiska. Undervisningen måste då hållas tillgänglig, även om bara ett mycket litet antal söker sig till någon av språkkurserna. Det är begripligt att detta ställer särskilda krav på lärartäthet. Därför är det förståeligt om folkhögskolan nu fäster stora förhoppningar vid det uttalande som utbildningsutskottet gör. För egen del hoppas jag verkligen att det dröjsmål som jag i likhet med herr Jonsson vill beteckna som helt onödigt inte skall sträcka sig längre än till det år som nu har gått. Beträffande det yrkande i vår motion som gäller det extra statsstödet till Samernas folkhögskola nöjer sig utskottet med att erinra om fjolårets avslag på ett likalydande yrkande. Men denna fråga — liksom den om lärartätheten - är mycket angelägen för Samernas folhögskola. Där ser man den i fjol beslutade begränsningen av antalet statsbidragsberättigade elevveckor som en påtaglig risk för att verksamheten på sikt måste skäras ned i stället för att vidareutvecklas Nr 41 på det sätt som en ambitiös skolledning eftersträvar och som skolans Onsdagen den växande betydelse också kräver. 19 mars 1975 Sameutredningen har grundligt prövat de frågor som rör Samernas folk= I högskolas framtid. Dess uppfattningar fick enhälligt stöd hos remiss = Anslag till vuxenutinstanserna. Mot den bakgrunden har vi funnit det nödvändigt att, trots — bildning att riksdagen i fjol gick emot vår inställning i fråga om regelsystemet, ändå ta upp det till ny prövning. Vi anser det helt rimligt att skolans styrelse själv får avgöra frågan om dimensioneringen av verksamheten. De jämförelser som görs mellan Samernas folkhögskola och andra folkhögskolor när det gäller elevunderlaget är ofta alltför mekaniska. Det finns alla skäl att ta hänsyn till att skolan har en alldeles speciell prägel som skola just för samer, även om skolan står öppen också för andra. Det förhållandet att samernas andel i befolkningen inte är så stor påverkar givetvis elevrekryteringen. De här skälen liksom bedömningen av skolan:som en mötesplats för två olika kulturer, den samiska och den svenska, är enligt vår uppfattning tillräckliga för en ändring av det beslut som riksdagen fattade i fjol om dimensioneringen av verksamheten vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till den reservation beträffande det extra statsstödet till Samernas folkhögskola i Jokkmokk som fru Lantz har fogat till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag kommer att begränsa mig till att ta upp de punkter som de två föregående talarna särskilt har berört och avstå från att i övrigt redovisa utskottets betänkande. I en reservation yrkar herr Jonsson i Alingsås på ytterligare 50 000 kr. till en verksamhet som utskottet tillstyrkte förra året och för sin del även i år anser vara utomordentligt betydelsefull, nämligen en försöksverksamhet med samordningstjänster inom vuxenutbildningen. Vi är inte beredda att tillstyrka en ökning av anslaget, helt enkelt därför att det är nödvändigt att göra prioriteringar. Så enkelt är det. Det förhåller sig inte på det sättet som herr Jonsson sade för en stund sedan, att vi har anslagit 500 000 kr. till undersysselsatta lärare. Det rör sig här inte om någon anslagsökning, utan genom att bemyndiga regeringen att använda en halv miljon för ändamålet kan man, om det skulle bli risk för arbetslöshet, minska minskningen av statens utgifter. Det är alltså inte fråga om ett nytt anslag eller en höjning. Enligt utskottets mening har det inte funnits någon möjlighet att öka anslaget på den punkten som herr Jonsson har talat om. Vidare har herr Jonsson deklarerat sin tilltro till folkhögskolan inför framtiden, och jag delar hans uppfattning där. Jag saknar anledning att upprepa vad jag många gånger förut har sagt från kammarens talarstol. Vi får så småningom tillfälle till en samlad bedömning av folkhögskolans 183 situation i framtiden, när folkhögskoleutredningen är färdig med sitt arbete någon gång framemot jul. Fru Marklund talar om Samernas folkhögskola och säger att det har beslutats en begränsning av antalet statsbidragsberättigade elevveckor. Det förhåller sig inte så. För Samernas folkhögskola gäller samma automatik i fråga om bidragsgivningen som alla andra folkhögskolor. Om elevantalet ökar så ökar också statsbidraget. Det som fru Marklund avser är det extra statsbidrag som utgår till Samernas folkhögskola och som kom till därför att medel från andra källor sinade. Det är detta extrabidrag som utskottet inte vill öka. Jag vill starkt understryka, så att inget missförstånd skall råda på denna punkt, att det inte är fråga om att beröva Samernas folkhögskola något bidrag som andra skolor har och som den enligt vanliga regler är berättigad till. Vi har gjort den bedömningen att det inte finns anledning att ge ett större extrabidrag än det som utgår därför att detta bidrag är just en avlösning av ett bidrag som tidigare kom från annat håll. Båda talarna uttryckte sin glädje över att utskottet, som de sade, äntligen har givit med sig och gått med på att det skall kunna göras en ökad insats för undervisningen i samiska. Inför utskottet har mycket starkt understrukits att eftersom eleverna är så få finns det risk för att undervisningen i samiska språket inte kan ske på ett tillfredsställande sätt. Om det är så kan utbildningsutskottet inte självt bedöma, utan det får i vanlig ordning avgöras av de myndigheter som har att bevaka detta. Men skulle det visa sig att det förhåller sig så som det har sagts, då bör man kunna hitta en form för att ge de tusenlappar extra som kan behövas för att undervisningen skall vara tillfredsställande. Det är ett sådant bemyndigande som utskottet ber riksdagen lämna regeringen, som såvitt jag förstår i sin tur kommer att uppdra åt den myndighet, skolöverstyrelsen, som skall sköta det här att försöka hitta någon lösning. Vi är inte beredda att ta det förslag som finns i motionen, som kräver ett ändrat relationstal, utan tror att det kan finnas andra metoder. Det väsentliga är ju att de här ungdomarna får den språkundervisning på ett riktigt sätt som de naturligtvis är berättigade till. Herr talman! Jag är tacksam för att det är så stor uppslutning bakom dessa väsentliga förslag från utbildningsutskottet, och jag noterar med tillfredsställelse att det endast är på dessa relativt små punkter som en reservation föreligger. Jag yrkar bifall, herr talman, till utbildningsutskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets ordförande sade i sin inledning att det var fråga om att prioritera och att man därför inte kunde ställa dessa 50 000 kr. avseende samordningstjänster till förfogande. Låt mig bara säga att ämbetsverket, SÖ, har prioriterat denna verksamhet mycket starkt och sagt att det i ett känsligt uppbyggnadsskede är i stort behov av dessa pengar. När det gäller det parodoxala i att ställa en halv miljon kronor ytterligare Nr 41 till förfogande till de lärare som inte kan få full sysselsättning, säger Onsdagen den herr Alemyr att det inte är några nya, friska pengar utan det innebär 19 mars 1975 att vi minskar minskningen något. Det tror jag är en riktig beskrivning. Lo Men varför då inte låta en del av dessa medel slussas över för en an = Anslag till vuxenutslagsförstärkning till samordningstjänster för studieförbunden och folk = bildning högskolorna? Jag tror det vore en riktigare metod att använda pengarna där än att bara säga att man kan ta medel i anspråk för att betala de sysslolösa timmarna. Därför vidhåller jag yrkandet om bifall till reservationen 1. Herr talman! I fråga om förstärkningen av språkundervisningen för samerna säger herr ordföranden i utbildningsutskottet, att det inte ges något otvetydigt bifall till förslaget att man skall få använda relationstalet 4,0. Det må vara hänt, men vi är väl ändå ense om att regeringen nu får bemyndigande att ge en förstärkning när det gäller undervisningen i samiska språk. Det råder inga delade meningar om behovet i det avseendet. En annan sak är att söka finna den form som är tillfredsställande för skolan. Jag har ingen anledning att försöka peka på hur den skall se ut. Det väsentliga är att förstärkningen kommer till stånd, och därom är utskottet ense.
Herr talman! Det är riktigt att det handlar om det extra statsstödet; detta framgår både av yrkandet i den reservation som fru Lantz har fogat till betänkandet och av vad jag tidigare har sagt. En av de andra källor som har sinat och som herr Alemyr nu talar om är den från länsmyndigheterna. Det är just i sådana avseenden som de av mig påtalade alltför mekaniska jämförelserna görs mellan Samernas folkhögskola och andra folkhögskolor. Dessutom, herr Alemyr, är oron hos skolans ledning påtaglig. Det kan man inte trolla bort genom mer eller mindre formella förklaringar om vad slags stöd det handlar om. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen 2.
Herr talman! Den oro som enligt vad fru Marklund säger är påtaglig hos skolans ledning har flera folkhögskolor i Sverige upplevt den senaste tiden. Samernas folkhögskola har för få elever för att man skall kunna få ut det maximala av statsbidraget i fråga om effektivitet, om uttrycket tillåts. Det är många folkhögskolor som har det problemet just nu. Om elevantalet ökar, kommer Samernas folkhögskola inte att behöva brottas med de svårigheter som fru Marklund nu talar om. Risken är att om man inför särskilda bidrag till en folkhögskola, så kan också andra komma och berättigat önska att få motsvarande extra bidrag. Nu sitter en folkhögskoleutredning och arbetar med detta. Jag kan försäkra fru Marklund att vi mycket seriöst tränger in i frågorna för 185 att se — bl.a. därför att direktiven talar särskilt om rörelsefolkhögskolorna — hur dessa, ofta mycket små folkrörelsehögskolor skall kunna klara sig i framtiden. Det är självklart att Samernas folkhögskola är med i den bedömning av rörelsefolkhögskolornas allmänna situation som folkhögskoleutredningen håller på att göra. Beträffande herr Jonsson i Alingsås är det säkert inte mycket som skiljer oss åt. Jag vill bara säga, när herr Jonsson tycker att man kan föra över medel från lärarlönepengarna till det anslag som vi har diskuterat i dag, att det inte är säkert att det blir några pengar över. Det beror ju på om det blir en sådan nedgång av elevantalet att risk för arbetslöshet uppstår. Många tecken tyder på att det håller på att vända i folkhögskolorna just nu, och om det gör det blir inga pengar lediga och då behöver inte heller någon halv miljon användas för att klara lärare från arbetslöshet. Det går alltså inte att automatiskt flytta över pengar från det ena anslaget till det andra. Om det visar sig att den verksamhet, för vilken herr Jonsson i Alingsås vill ha ytterligare 50 000 kr., efter ett par års funktion är tillfredsställande och ger bra resultat, då är jag övertygad om att det finns anledning att öka insatserna där. Men anslaget är bara ett år gammalt, och det är skäl att avvakta och se ett tag. Dessutom hänvisar jag till att vi har att göra prioriteringar i ett mycket besvärligt och ansträngt budgetläge, och det är en sådan prioritering som utskottet har gjort den här gången.

Herr talman! Sedan budgetåret 1972/73 har undervisningen i svenska för invandrare i studieförbundsregi fått ske inom en totalram av 550 000 studietimmar per budgetår. Under budgetåret 1973/74 fick av totalramen 300 000 studietimmar disponeras för sådan undervisning som ges enligt lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare och 250 000 timmar för övrig invandrarundervisning i svenska. Delramarna omdisponerades då kvoten för den lagbundna undervisningen inte kunde utnyttjas och behovet inom den s.k. fria kvoten var större än det timantal som först fick användas. Innevarande budgetår, 1974/75, är läget ungefär detsamma som föregående budgetår, något som jag återkommer till. Timtaket löper alltså risk att sprängas definitivt, och den ena delramen är dessutom felräknad — det har ju visat sig gång på gång nu. Föredragande statsrådet — ja, det är väl utbildningsministern — har i årets budgetproposition inte dragit någon fullständig lärdom av tidigare utfall. Samma timtak och samma delramar föreslås på nytt, om också med möjlighet till omdisponering av delramarna och med antydan om att även totalramen skall kunna ändras. Det är dock helt otillfredsställande — timtak och delramar har, herr utbildningsminister, säkerligen tjänat ut. För utbildningsministern är det, som jag ser saken, bara att förlika sig med detta ofrånkomliga faktum, motvilligt förmodligen, men — Nr 41 ändå — kanske inte motvilligt. Det är måhända någon annan som hindrar. Onsdagen den Mot denna bakgrund är det utomordentligt tacknämligt att utskottet — 19 mars 1975 med anledning av motionen 544 har enats om att ge regeringen till känna att man förväntar att svenskundervisningen för invandrare jämställs med studieförbundens övriga cirkelverksamhet — när ytterligare erfarenheter — bildning vunnits och kostnaderna bättre kan överblickas, sägs det dessutom. Detta innebär, uttryckt på annat sätt, som jag fattar det att utskottet förordar timtakets och delramarnas försvinnande. Den ytterligare erfarenheten bör ha vunnits och kostnadsberäkningarna ha gjorts till nästa budgetproposition. Utskottet omtalar i sitt betänkande att skolöverstyrelsen innevarande budgetår i skrivelse av den 13 december 1974, inkommen till utbildningsdepartementet jämnt en månad senare — ganska märklig postgång! —- anmält att den lagbundna undervisningen totalt beräknas komma att disponera 285 000 timmar av de medgivna 300 000 och att på den s.k. fria kvoten bedöms ett behov av totalt 455 000 timmar. Även i övrigt är skrivelsen ett intressant dokument. Skolöverstyrelsen inskärper med osedvanligt eftertryck att timbegränsningarna utgör ett hinder för många invandrare att få god undervisning eller kanske få undervisning över huvud taget. Det kan inte, understryks det, vara förenligt med den svenska synen på invandrarna och deras möjligheter att finna sig till rätta i Sverige att de utestängs från undervisning — och det sker faktiskt, det vet jag av erfarenhet från mitt studieförbund. Studieförbunden bör alltså, menar skolöverstyrelsen, ges sådana resurser att de kan erbjuda invandrarna utbildning i den utsträckning man önskar och har behov av.

Ligger man på den fortfarande? Det förutser jag kanske. Då jag för någon vecka sedan frågade mitt studieförbunds kansli om något möjligen försports blev svaret nej. Har något hänt, herr utbildningsminister, eller skall möjligen något hända? Budgetåret går väldigt snabbt mot sitt slut. Invandrarna väntar. När ges det ett positivt besked?

Herr talman! Vuxenutbildningen har under senare år fått en utformning som innebär att den i högre grad riktar sig till de i utbildningshänseende sämst ställda, och det med all rätt. Det är i den riktningen den fortsatta satsningen på vuxenutbildningen måste gå, så att den stora gruppen människor med sexeller sjuårig folkskola bakom sig ges möjlighet till utbildning. Antalet studerande inom de olika typerna av vuxenutbildning 187 har också under senare år ökat betydligt. Det är väsentligt att man på det sättet når ut till allt flera. Men fortfarande finns mycket att göra. Dit hör olika insatser för att nå de grupper i samhället som har den kortaste utbildningen och därmed ofta också den sämsta ställningen på arbetsmarknaden. Till dem hör bl.a. invandrarna. Låt mig först, med anledning av den tidigare debatten här i kammaren, säga några ord om Samernas folkhögskola och de yrkanden som i några motioner har gjorts om bl.a. ändrade relationstal för undervisningen i samiska språk. Det är väsentligt att folkhögskolan på olika sätt får möjligheter att ge en kvalitativt bra undervisning i samiska språk, men enligt vår bedömning innebär de åtgärder som utskottet vill bemyndiga regeringen att vidta att man på ett enkelt och smidigt sätt ser till att de nödvändiga resurserna ställs till förfogande. När det gäller den försöksverksamhet med samordningstjänster inom vuxenutbildningen som påbörjades innevarande budgetår anser vi det angeläget att den omfattning som verksamheten nu har får bibehållas. Jag vill påminna om att konstruktionen för de här tjänsterna är sådan att den innebär en omvandling av lärartimmar. Under innevarande år har dessutom ett speciellt anslag ställts till förfogande, och det föreslås också för nästa år. Med den skrivning utskottet har gjort bör det enligt vår uppfattning finnas möjlighet att bedriva den här verksamheten i önskvärd omfattning. Betänkandet behandlar också anslagen till undervisning för invandrare i svenska språket. Den undervisningen är, som herr Nordstrandh tidigare redovisade, f. n. begränsad av en totalram på 550 000 studietimmar per budgetår. Justeringar av totalramen och inom ramen, mellan den lagstadgade och den fria kvoten, kan ske och har också skett under årens lopp. Med anledning av en motion, väckt av mig, herr Nordstrandh och herr Molin, om att slopa totalramen säger utskottet att man inte nu är beredd till detta, men att man förväntar att svenskundervisningen för invandrare jämställs med studieförbundens övriga cirkelverksamhet, när ytterligare erfarenheter framkommit och man därmed kan överblicka kostnaderna bättre. Utskottets skrivning innebär ett positivt och viktigt ställningstagande. Det finns — vilket inte minst invandrarutredningen har visat — stora behov av ytterligare utbildningsinsatser för invandrarna, både i deras eget hemspråk och i svenska språket. Skolöverstyrelsens skrivning, som herr Nordstrandh nämnde, visar på precis samma behov. Genom den lagstadgade rätten till utbildning i svenska har situationen för de invandrare som finns ute på arbetsmarknaden klart förbättrats. Men problemen för bl.a. de hemarbetande kvinnorna är fortfarande stora. De nås ofta inte av den språkundervisning som nu finns och riskerar därigenom att bli ännu mer isolerade. Den begränsning som sedan några år gäller för invandrarundervisningen utgör ett hinder för många invandrare att få en god undervisning eller kanske få undervisning över huvud taget. De timmar som studie — Nr 41 förbunden fått sig tilldelade räcker inte till.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

Herr talman! Samspelet mellan regering och riksdag i vårt land kommer till uttryck på många sätt. Riksdagen har bl.a. möjlighet att hos regeringen begära att den utför vissa av riksdagen beställda åtgärder. Vi anser det självklart att om riksdagen beställer en utredning eller ett förslag skall regeringen effektuera detta. Står dessutom en enig riksdag bakom beställningen är det ytterst förvånande om inte regeringen går riksdagen till mötes. Riksdagen begärde 1973 ett handlingsprogram för svenskundervisning av icke förvärvsarbetande vuxna invandrare. Riksdagens beslut var enigt. När inget hände kom det en fråga i riksdagen. Ändå fick vi inte se något handlingsprogram. Det är märkligt att regeringen inte bryr sig om riksdagens beslut. I år tas denna fråga åter upp i två motioner. I den ena motionen påpekas det märkliga i att ingenting hänt trots riksdagens beslut. Nu begär ett enigt utskott åter ett samlat handlingsprogram. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att ett enigt utskott är missnöjt med regeringens handlande. Ännu mer märklig är situationen nu då riksdagen fått en stor proposition om invandrarpolitiken utan att frågan om svenskundervisning för icke anställda invandrare är löst. Den uppkomna situationen är olustig. Så här kan det inte gå till. Jag förutsätter att riksdagen så snart som möjligt får det förslag som ett enigt utskott nu för andra gången begär.

Herr talman! I motion 832 yrkar vi att Göteborgs folkhögskola, som bedriver folkhögskoleundervisning i externat i form av ämneskurser under Nordiska folkhögskolan i Kungälv, skall få fortsätta sin verksamhet som självständig folkhögskoleenhet. Skolan startade sin verksamhet redan på 1950-talet under namn av Göteborgs arbetarinstitut, men arbetar i nuvarande form sedan 1967, och har funnit goda arbetsformer anpassade till externatstrukturen i den stadsstruktur som Göteborg erbjuder. Lärarkåren kan den problematik som folkhögskolans anpassning till vuxenstudieteknik i dag erbjuder och har lyckats väl i sin strävan att tillgodose ett växande studiebehov vid sidan om andra utbud på området i Göteborg. Dess materiella resurser är väl tillgodosedda sedan drygt ett år tillbaka genom inflyttningen i nya lokaler 189 Det växande vuxenstudiebehovet i Göteborg med omnejd har skolan mött genom att sträva efter rörlighet och anpassning av sitt utbud till den efterfrågan som finns. Förutom det traditionella mönstret med treåriga folkhögskolekurser om 36 studieveckor per år med drygt 100 deltagare varje år erbjuder skolan tvååriga fritidsledarkurser inom SULU efter deras normer med 50 å 60 elever i tvåårskurser. Det har visat sig att Göteborg som avnämare har stor glädje av de kurserna. Göteborgs kommun anställer för sina egna fritidsaktiviteter ungefär hälften av de kursdeltagare som utexamineras. Inte minst intressant är det utbud av kortkurser som sedan 1972 omfattar mer än 60 studiecirklar per år och som når omkring 600 vuxna elever. Till omfånget är skolan alltså dubbelt så stor som den moderenhet under vilken den arbetar, dvs. Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Skolan är alltså ett gott exempel för dem som har sitt hjärta hos folkhögskolan och som hoppas att den som form skall kunna anpassas till de krav ett förändrat samhälle ställer. Göteborgs stadskontor, som deltar i skolans ekonomiska försörjning, har i sitt förord för att skolan skall få bli en självständig folkhögskoleenhet bl.a. pekat på det stora antalet sökande som måste avvisas på grund av platsbrist. Det är i regel mer än 2 å 3 sökande till varje folkhögskoleplats. Man pekar på det växande intresset för kortkurserna, folkhögskolans speciella karaktär med möjlighet för varje skola att själv besluta om undervisningsformer och innehåll och skolans värde som ett alternativ till gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen i Göteborg. Varken arbetsutskott, säger Göteborgs stadskontor, eller lärare och elever biträder uppfattningen att fritidsledarutbildningen skulle kunna rymmas inom gymnasieskolan med samma eller bättre resultat än inom folkhögskolorna. Man framhåller fördelar med den nuvarande ordningen och erinrar om att SULU-utredningen hade flera skäl för sitt val av den här skolformen i Göteborg. Sociala centralnämnden i Göteborg belyser också i sitt yttrande den direkta nytta man har av Göteborgs folkhögskolas verksamhet. Av de 34 elever som efter fritidsledarutbildning lämnade skolan våren 1972 har 24 personer anställts av föreningar och kommunala institutioner i Göteborg. Det årliga behovet av fritidsledare för nyanställning under de närmaste åren beräknar man för Göteborgs folkhögskola till omkring 25 personer. I fråga om fritidsledarutbildningen säger man också att den lämpligast tillgodoses genom att folkhögskolan syns vara bäst ägnad att motsvara kraven på en angelägen fritidsledarutbildning. Denna uppfattning sägs också råda bl.a. inom Svenska kommunförbundet och flera stora ungdomsorganisationer. Som skäl anförs folkhögskolornas i förhållande till gymnasieskolan relativt stora möjligheter till rörlighet vid utformningen av studieplaner, folkhögskolornas efter många års samarbete naturliga anknytningar till föreningsliv och berörda kommunala institutioner samt — Nr 41 folkhögskolornas intresse för de för en positiv utveckling av fritidsverk Onsdagen den samheten nödvändiga korttidskurserna. 19 mars 1975 Skolan har sedan flera år önskat bli en självständig enhet för att kunna I förfoga över sin framtidsplanering. Skolans elever omfattar skolan med = Anslag till vuxenutstort intresse och deltar i lärarnas försök att ordna en framtidsplanering = bildning inom skolans ram. Det är självklart att skolan under en annan skolenhet inte kan förfoga över sin framtidsplanering på det sätt som elever, lärare och skolledning önskar. Det är alltså på sitt sätt det väsentliga skälet till att skolan har begärt att få bli en självständig folkhögskoleenhet. Olyckligtvis har emellertid detta krav sammankopplats med en fusion mellan Nordiska folkhögskolan och Nordiska akademin, som skulle aktualisera ett omedelbart genomförande av den här skolans självständighet, eftersom i så fall Göteborgs folkhögskola skulle bli utan huvudman. Det är alltså inte i första hand detta som är skälet till att skolan vill bli självständig utan skälet är — och jag tror att utskottet har förstått det — att skolan önskar förfoga över sin framtidsplanering och är beroende av att kunna göra detta för att kunna utvecklas på ett riktigt sätt. När nu utskottet avvisar motionen gör man det på den grunden att det finns en sittande folkhögskoleutredning. Jag tar detta som ett tecken på att utskottet varit välvilligt inställt till motionens syfte och är berett att bortse från den koppling som gjorts till frågan om fusionen mellan Nordiska akademin och Nordiska folkhögskolan. Jag vill till utskottets ordförande ställa frågan om det är rimligt att tänka sig att Göteborgs folkhögskola så snart utredningen framlagt sitt förslag skulle kunna bli en självständig skolenhet i Göteborg. I så fall skulle den, eftersom utredningen blir klar redan i år, kanske kunna tas med i nästa års finansbudget.
Herr talman! Det finns i vårt land ett antal s.k. dagfolkhögskolor av den typ som Göteborgs folkhögskola utgör. Flera av dem är mycket fina skolor, och Göteborgs folkhögskola tillhör utan tvivel dessa. Men i direktiven för folkhögskoleutredningen ingår att denna skall undersöka, om vi i fortsättningen skall ha denna typ av folkhögskolor eller inte, och utredningen skall följaktligen ta ställning till detta. För min egen del är jag mycket positiv till att man inom de större tätorterna har en folkhögskoletyp som arbetar på ett annat sätt än de traditionella folkhögskolorna gör. Jag tror därför att det finns anledning för göteborgarna att vara ganska optimistiska, men det finns också skäl att samtidigt bedöma tidigare ansökningar i samma riktning från Eskilstuna, Nyköping och andra kommuner där folkhögskolor av exakt samma slag arbetar. Alla dessa folkhögskolor utför, herr talman, ett mycket fint arbete bland människor som behöver denna typ av utbildning. Jag svarar gärna på 191 den ställda frågan och vill säga att man i Göteborg kan vara ganska förhoppningsfull i avvaktan på det betänkande som folkhögskoleutredningen kommer att lägga fram någon gång framemot jul.
Herr talman! Jag är glad för det lämnade svaret, särskilt som jag har sett i papperen att herr Alemyr i egenskap av utredningsman också tidigare har uttalat sig positivt om skolan. Jag vet också att skolöverstyrelsen har uttalat sig positivt, inte bara i samband med frågan att Göteborgs folkhögskola skulle bli utan huvudman när Nordiska akademin och Nordiska folkhögskolan slås samman.